Herr talman! Regeringen presenterade i regeringsförklaringen huvudpunkterna i ett kriminalpolitiskt program. I 1992 års budgetproposition redovisades andra planerade åtgärder. Vi har nu kommit ytterligare en bit på vägen för att förverkliga våra kriminalpolitiska ambitioner. Dessa åtgärder utgör alla led i det program för en ny kriminalpolitik som regeringen målmedvetet kommer att söka genomföra. I regeringsförklaringen betonade regeringen att brottsligheten måste bekämpas med kraft. Att bryta utvecklingen mot allt fler brott är en avgörande fråga för allas trygghet i samhället. En central fråga är avskaffandet av den automatiska halvtidsfrigivningen av fängelsedömda. En promemoria har just sänts ut för synpunkter på ett förslag om en sådan reform. Förslaget innebär -- med vissa skärpningar -- i huvudsak en återgång till det system med fakultativ villkorlig frigivning som gällde före den s.k. halvtidsreformen. Detta förslag utgör ett första steg mot en mera långsiktig lösning av frågan om villkorlig frigivning. Regeringen kommer inom kort att besluta om direktiv till en utredning som kommer att få till uppgift att överväga det straffrättsliga påföljdssystemets innehåll och uppbyggnad. Frågan om hur man skall göra med den villkorliga frigivningen i framtiden blir en huvuduppgift för den utredningen. En utgångspunkt är därvid att påföljdssystemet inte skall bygga på mer eller mindre osäkra prognoser om vilken verkan en påföljd skall få för den dömde. Utredningen skall också se på alternativa påföljder till fängelse som samhällstjänst och kontraktsvård samt s.k. intensivövervakning. Andra kriminalpolitiska åtgärder som förbereds är skärpningar av bestämmelserna om ringa narkotikabrott och grovt rattfylleri. En promemoria med förslag till ändringar i narkotikastrafflagen remissbehandlas för närvarande. En parlamentarisk utredning ser över reglerna om grovt rattfylleri med inriktning på en sänkt promillegräns och skärpta straff samt en ökad enhetlighet i påföljdsvalet. Straffskalorna för vissa brott ses också över i departementet. En utgångspunkt för det arbetet är att straffskalorna skall uppfattas som rimliga och rättvisa på ett sätt som gör att allmänhetens förtroende för rättsväsendet kan upprätthållas. Den kriminalpolitiska åtgärd som föranleder denna informationsstund är att regeringen i dag har bemyndigat mig att tillkalla en kommitté som skall få till uppgift att göra en översyn av kriminalvården i anstalt efter 1974 års kriminalvårdsreform. Jag skall nu redovisa några huvudpunkter i direktiven till den kommittén och kommer därefter att gå in på frågan om den villkorliga frigivningen och påföljdssystemet i övrigt. I regeringsförklaringen framhölls att kriminalvårdens brottsförebyggande och sociala aspekter skall tillmätas ökad betydelse liksom att arbetet på att bekämpa narkotikamissbruket på anstalterna tillmäts stor vikt. Det är i det ljuset som direktiven till den nya utredningen bör ses. Det har i huvudsak rått enighet om att vi skall slå vakt om de principer som låg till grund för 1974 års kriminalvårdsreform. Det är emellertid nu närmare 20 år sedan reformen genomfördes. Utvecklingen under senare år har av allt att döma medfört svårigheter att tillämpa de principer och regler som lades fast genom reformen, bl.a. med hänsyn till berättigade krav på samhällsskydd och det växande problemet med narkotika på anstalterna. En grundläggande tanke i kriminalvårdens verksamhet före kriminalvårdsreformen var att man så långt möjligt borde undvika att blanda intagna med olika kriminell belastning på anstalterna. Bakgrunden var att man ansåg att det fanns en risk för att mindre belastade klienter skulle utsättas för negativ påverkan från mer belastade klienter. De principer och regler för anstaltsplaceringarna som lades fast genom kriminalvårdsreformen har sin utgångspunkt i att dessa farhågor var betydligt överdrivna och att det i vart fall är orealistiskt att komma till rätta med sådana olägenheter genom den differentiering av de intagna som skedde tidigare. I stället skulle närheten till hemorten -- den s.k. närhetsprincipen -- bilda utgångspunkten för anstaltsplaceringen för flertalet fängelsedömda. På så sätt skulle den dömde få bättre möjligheter att hålla en nära kontakt med frivården och andra myndigheter på den ort dit han skulle friges, liksom med sina anhöriga. Närhetsprincipen har ett nära samband med en annan princip, som också låg till grund för reformen, nämligen den s.k. normaliseringsprincipen. Den innebär att den som är intagen på kriminalvårdsanstalt eller står under övervakning inom frivården har samma rätt till samhällets stödåtgärder och vårdinsatser som andra medborgare och att kriminalvården inte skall bygga upp egna resurser i konkurrens med andra samhällsorgan. Kriminalvårdens personal skulle i första hand klarlägga klienternas behov av stöd och vård och förmedla den nödvändiga kontakten med ansvariga organ. Närhetsprincipens förverkligande är således en praktisk förutsättning för att normaliseringsprincipen skall kunna tillämpas så bra som möjligt. När kriminalvårdsreformen genomfördes ansågs alltså intresset av att kunna placera de intagna på anstalter i närheten av hemorten för att möjliggöra en successiv utslussning i samhället väga tyngre än intresset av att skilja olika kategorier av dömda från varandra under anstaltstiden. nder senare år har den intresseavvägningen med rätta kommit att ifrågasättas främst med hänsyn till narkotikaproblemen på kriminalvårdsanstalterna. Riksdagen har t.ex. vid flera tillfällen erinrat om att självklara riktmärken för narkotikapolitiken på kriminalvårdens område måste vara bl.a. att intagna utan narkotikaproblem och sådana som vill bli av med sitt missbruk inte skall behöva komma i kontakt med narkotika under anstaltsvistelsen. Till för några år sedan var det i praktiken endast vid placering i riksanstalter som man kunde ta sådana hänsyn. Någon differentiering av de dömda med avseende på narkotika förekom däremot inte vid placeringen i lokalanstalt. Numera finns det särskilda lokalanstalter dit missbrukare som själva vill försöka bryta sitt missbruk kan söka sig. Vissa anstalter har reserverats för intagna utan missbruksproblem medan andra utnyttjas för narkotikamissbrukare som är svåra att motivera för behandling. Även i övrigt är strävan att anpassa verksamheten både vid riks och lokalanstalterna till olika kategorier av intagna. Vid några anstalter bedrivs verksamhet i syfte att finna behandlingsmetoder för män som gjort sig skyldiga till sexualbrott och kvinnomisshandel. Vid ett tiotal anstalter bedrivs s.k. rattfälleverksamhet. Inom Stockholmsregionen finns numera en lokalanstalt som används enbart för kvinnliga intagna. Även denna specialisering har stöd i olika riksdagsuttalanden. Det ligger i sakens natur att den utveckling som har skett under senare år kan försvåra tillämpningen av närhetsprincipen och därmed också av normaliseringsprincipen. Det är huvudsakligen mot den bakgrunden som kommittén nu har tillkallats för att göra en samlad översyn av kriminalvården i anstalt. Kommittén skall enligt sina direktiv göra en genomgripande översyn av de principer och det regelverk som låg till grund för kriminalvårdsreformen. En utgångspunkt är emellertid även i fortsättningen att ett grundläggande mål för kriminalvården i anstalt är att främja den dömdes anpassning i samhället och motverka skadliga följder av frihetsberövandet. Samtidigt måste samhällets berättigade krav på skydd ges stor vikt. Huvuduppgiften för kommittén är att överväga vilka principer för anstaltsplaceringarna som bör tillämpas i framtiden och att anpassa regelverket till dessa. Kommittén skall särskilt belysa vilka avvägningar som bör göras mellan de olika intressen som finns i fråga om anstaltsplaceringarna, dvs. säkerhetskrav, behovet av olika former av stöd och behandling under anstaltstiden, möjligheter att förbereda frigivningen på ett rimligt sätt etc. I det sammanhanget skall kommittén göra en samlad bedömning av utvecklingen under senare år i fråga om tillämpningen av principerna om närhet och normalisering samt överväga behoven av att göra avsteg från dessa principer. Intresset av att anstaltsplatserna kan utnyttjas på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt skall också uppmärksammas. I direktiven pekar jag i övrigt särskilt på några områden som kommittén bör behandla. Jag tänker nu redovisa några av dessa områden. Narkotikasituationen på anstalterna utgör sedan lång tid tillbaka ett svårbemästrat problem inom kriminalvården. Frågan om hur man skall kunna hålla kriminalvårdsanstalterna narkotikafria skall särskilt uppmärksammas. I det sammanhanget skall kommittén bl.a. ta ställning till om det behövs ökade kontrollmöjligheter inom kriminalvården för att förhindra missbruk och införsel av narkotika i anstalterna. Kommittén skall också överväga vilka principer för placeringar av intagna med avseende på narkotika som bör tillämpas i framtiden och behovet av olika former av åtgärdsprogram för att narkotikaproblemen skall kunna bemästras på bästa sätt. Enligt min mening bör en utgångspunkt vara att intresset att förhindra narkotikamissbruk på anstalterna och att kunna erbjuda möjligheter till rehabilitering under fängelsevistelsen väger så tungt att det kan motivera att den dömde placeras på en annan anstalt än den som ligger närmast hemorten. De kvinnliga fångarnas situation skall också uppmärksammas liksom frågan om hur man på lämpligast sätt bör ta hand om de ungdomar under Den 1 januari i år infördes en ny lagstiftning om psykiatrisk tvångsvård och behandlingen av psykiskt störda lagöverträdare. Den ändrade lagstiftningen beräknas medföra att antalet psykiskt störda intagna på kriminalvårdsanstalterna kommer att öka. Andelen psykiskt störda lagöverträdare inom kriminalvården som helhet har dessutom ökat sedan några år tillbaka, sannolikt som en följd av en ändrad påföljdspraxis. Erfarenheterna visar att det i praktiken är svårt att tillämpa normaliseringsprincipen för intagna med psykiatriska vårdbehov. Den frågan uppmärksammades bl.a. i riksdagen när reformen om den psykiatriska tvångsvården behandlades. Jag anser att utvecklingen hunnit förbi den punkt där det är tillräckligt att hänvisa till normaliseringsprincipen. De intagnas psykiatriska vårdbehov måste kunna tillgodoses under anstaltstiden. Kommittén får därför överväga förändringar som innebär avsteg från normaliseringsprincipen också på detta område. Frågan om behandling inom kriminalvården av män som gjort sig skyldiga till sexualbrott och kvinnomisshandel skall också uppmärksammas av kommittén. I direktiven tas också permissioner och andra vistelser utom anstalt upp. Kommittén skall bl.a. undersöka om det finns anledning att genom lagstiftning eller andra särskilda åtgärder från statsmakternas sida ytterligare minska missbruket av permissioner. Kommittén skall också överväga om villkoren för frigång kan utformas på ett tydligare sätt. Förutsättningarna för användning av s.k. § 34-placering skall ses över noggrant, bl.a. mot bakgrund av den utveckling som sker inom den kommunala missbrukarvården. Erfarenheterna visar klart att det finns en mindre grupp intagna som med hänsyn till kravet på samhällsskydd bör särbehandlas i vissa avseenden. Kommittén skall överväga om de nuvarande reglerna av särbehandlingen av vissa långtidsdömda, s.k. 7:3-or, bör ändras. Kommittén skall vidare överväga om systemet med s.k. specialavdelningar är ändamålsenligt eller om det finns andra lösningar som bättre kan tillgodose allmänhetens skyddsintresse i fråga om den kategori intagna det här är fråga om. Arbetet skall vara avslutat senast den 1 juli 1993. Kommittén bör om möjligt före 1992 års utgång i ett delbetänkande redovisa förslag om hur kriminalvårdsanstalterna skall kunna hållas narkotikafria. Så långt översynen av 1974 års kriminalvårdsreform. Nu något om den villkorliga frigivningen. Jag har redan nämnt att regeringen utlovat att den automatiska halvtidsfrigivningen skall avskaffas. Förtroendet för rättsväsendet har lidit stor skada genom halvtidsreformen. Nu har det alltså inom justitiedepartementet utarbetats en promemoria som i princip innehåller förslag till en återgång till den reglering av villkorlig frigivning som gällde före 1983 års s.k. halvtidsreform. Förslagen innebär dock vissa skärpningar i förhållande till den lagstiftningen. Genom en återgång till förhållandena före år 1983 kommer den nuvarande rätten till villkorlig frigivning att ersättas med en möjlighet till frigivning som i princip förutsätter en prövning i det enskilda fallet. För det stora flertalet dömda kan villkorlig frigivning inte komma i fråga förrän två tredjedelar av strafftiden har avtjänats. För långtidsdömda gällde före 1983 att de kunde friges tidigare, förutsatt att de inte dömts för särskilt allvarlig brottslighet som riktat sig mot liv eller hälsa och att det inte förelåg en påtaglig risk för återfall i brottslighet av samma slag. I detta hänseende finns det emellertid skäl att skärpa bestämmelsen och utvidga kretsen av långtidsdömda som inte bör kunna friges innan de har avtjänat två tredjedelar av strafftiden. Även brottslighet som inte riktar sig mot liv eller hälsa kan präglas av sådan planering och förslagenhet att en tidigarelagd frigivning framstår som särskilt olämplig. En strängare syn bör således i frigivningshänseende anläggas på sådan brottslighet som ingått som ett led i en yrkesmässig eller organiserad brottslighet. I promemorian föreslås därför att huvudregeln skall vara att alla som dömts till ett tidsbestämt fängelsestraff i minst en månad skall kunna friges villkorligt tidigast efter två tredjedelar av strafftiden. Intagna med strafftider på två år eller mer skall kunna friges tidigast efter halva tiden, om de inte dömts till fängelse minst två år för särskilt allvarlig brottslighet, som riktat sig mot eller medfört fara för liv eller hälsa, och om risk för återfall inte föreligger. Samma regler skall gälla för den som ägnat sig åt yrkesmässig eller särskilt organiserad brottslighet. För att eliminera tröskeleffekter införs en särskild regel för dem som avtjänar fängelsestraff mellan ett år och två år. I likhet med vad som gällde före år 1983 bör förutsättningarna för den intagnes anpassning i samhället särskilt beaktas vid prövningen av frågan om villkorlig frigivning. Därvid bör emellertid i större utsträckning än tidigare hänsyn bl.a. tas till hur den intagne skött sig under anstaltstiden. Även på denna punkt bör således en skärpning ske i förhållande till 1983 års ordning. Det innebär att intagna som misskött sig allvarligt kan få avtjäna hela strafftiden. I promemorian föreslås således i denna del att det vid prövning av om den villkorliga frigivningen bör senareläggas särskilt skall beaktas om förutsättningarna för den intagnes anpassning i samhället framstår som speciellt ogynnsamma med hänsyn till frigivningsförhållandena, hans uppförande under anstaltstiden och andra särskilda omständigheter. Sedan jag tagit del av de synpunkter som lämnas på promemorian kommer jag att föreslå regeringen att besluta om en lagrådsremiss för att därefter förelägga riksdagen en proposition, förhoppningsvis i maj månad. Som jag nämnt inledningsvis innebär de förslag som nu läggs angående den villkorliga frigivningen bara en tillfällig lösning. Det behövs mera grundläggande överväganden om den villkorliga frigivningens framtid. Denna uppgift bör läggas på en parlamentarisk kommitté, som jag inom kort kommer att föreslå att regeringen beslutar om. Frågan om den villkorliga frigivningen blir bara en av huvuduppgifterna för kommittén. Den skall också göra en bred översyn av påföljdssystemets innehåll och uppbyggnad. För förtroendet för rättsväsendet är det viktigt att det finns en överensstämmelse mellan den utdömda och den avtjänade strafftiden. En principiellt rätlinjig lösning skulle vara att den strafftid som domstolen dömer ut också är den tid som den dömde faktiskt har att verkställa. Jag är dock medveten om att systemet med villkorlig frigivning har vissa fördelar. Det löser på ett naturligt sätt frågan om hur övergången mellan anstaltstiden och livet i frihet skall vara anordnad. Möjligheterna att förverka villkorlig frihet är också en lämplig reaktion från samhällets sida om den dömde begår brott på nytt efter straffverkställigheten. Det är vidare en fördel i det internationella samarbetet om vi inte skiljer oss från omvärlden, där i stort sett alla jämförbara länder har någon form av villkorlig frigivning. Starka skäl talar för att villkorlig frigivning skall beviljas enligt fakultativa regler, dvs. prövning i varje enskilt fall i stället för den obligatoriska villkorliga frigivning som nu sker när det gäller flertalet av de fängelsedömda. Fakultativa regler kan utformas på olika sätt. Kommittén kommer att ha frihet att pröva vilken ordning som framstår som lämpligast. I regeringsförklaringen utlovades att alternativa påföljder till fängelse skulle utvecklas ytterligare. När det gäller samhällstjänst har regeringen redan föreslagit att möjligheterna att döma till sådan skall utvidgas till att gälla hela landet. Det blir nu en uppgift för kommittén att undersöka hur samhällstjänsten bör inordnas som ett permanent inslag i påföljdssystemet och i samband därmed också överväga om tillämpningsområdet kan vidgas ytterligare. Men även i övrigt skall kommittén söka utveckla alternativ till fängelse som på ett bättre sätt kan medverka till att främja förutsättningarna för att den dömde inte skall återfalla i brott och även i övrigt förmå anpassa sig till samhället. För att sådana påföljder skall kunna få ett vidare tillämpningsområde är det emellertid viktigt att de också har en sådan utformning att de tillgodoser berättigade anspråk på att brott bör följas av tydliga och konsekventa reaktioner. Under senare år har skyddstillsynspåföljden utvecklats väsentligt genom en utvidgad och utförligare reglering av möjligheterna att förena påföljden med olika föreskrifter. Erfarenheterna av dessa ändringar är goda. Utredningen kommer därför att få i uppdrag att överväga om bestämmelserna som rör föreskrifter i samband med skyddstillsyn bör utvecklas ytterligare. I vissa länder, bl.a. Förenta staterna, förekommer det att den som har dömts för ett brott som normalt skulle ha lett till fängelse i stället underkastas intensivövervakning i form av elektronisk övervakning. Vad det innebär är att den dömde meddelas föreskrifter, främst i fråga om vistelseort, och att efterlevnaden av föreskrifterna kontrolleras genom elektronisk apparatur. Kommittén kommer att få i uppdrag att närmare studera de olika modeller för intensivövervakning som förekommer i olika länder och redovisa föroch nackdelar, inkl. de etiska aspekterna med dessa modeller, i syfte att belysa om ett sådant system är lämpligt att införa i Sverige. En annan central fråga som kommittén skall se på är vilken betydelse som återfall i brott bör tillmätas. Det gäller oberoende av om den tidigare påföljden är fängelse eller någon annan påföljd. Låt mig avsluta med att påminna om att en av statsmakternas grundläggande uppgifter är att svara för den allmänna ordningen och säkerheten i samhället. En förutsättning för att klara den uppgiften är att medborgarna känner förtroende och respekt för rättsväsendet. Det förtroendet och den respekten har under senare år utsatts för svåra påfrestningar. De åtgärder som jag har presenterat -- dvs. framför allt en översyn av kriminalvården i anstalt, avskaffandet av den automatiska halvtidsfrigivningen och utredningen om påföljdssystemets framtida utformning -- utgör ett led i ett målmedvetet arbete från regeringens sida att värna om medborgarnas tillit till rättsväsendets förmåga att hantera brottsligheten. I vissa hänseenden innebär det hårdare tag. Det är inte något som vi väjer för. Men lika viktigt är det att ta tillvara de möjligheter som finns att på ett bättre sätt förebygga brott och bidra till att de som döms för brott kan återanpassas i samhället. På sikt är det också av avgörande betydelse för förtroendet för rättsväsendet att vi upprätthåller kraven på rättssäkerhet och respekt för grundläggande rättsstatliga principer. När det gäller dessa frågor kommer denna regering inte att göra några eftergifter.